Fru talman! Att vi i Sverige i dag har en synnerligen besvärande alla de bäde positiva och negativa problem som den s.k. överhettningen skapar, inte minst svåra miljöproblem på grund av en befolkningskoncentration som är större än vad planeringen varit inställd på. Man utsätts också för stora påfrestningar på den fysiska miljön förorsakade av bilism och industriutsläpp etc. Vi vet också att bostadsproblemen är enorma i de överhettade regionerna och att detta drar med sig svåra sociala bekymmer. Att det är svårt att klara av att ge alla människor som har rätt till det och behov av det den vård och omsorg de borde få är också bekant. Vilka effektiva medel finns det då för att skapa bättre regionalpolitisk balans? Säkert är det bra med kampanjer om att hela Sverige skall leva, och visst är det nödvändigt med s.k. paket för regioner som drabbas hårt av strukturomvandlingen. Det är just detta, menar jag, som vi måste tillstå: att svenskt näringsliv i dag är av annan struktur. Sverige måste kunna hävda sig i den internationella konkurrensen, det är ett påstående som ingen bestrider. Näringslivet fordrar därför kunskap och snabba kommunikationer. Jag tror att just utbildning och snabba kommunikationer är två grundförutsättningar för att arbetstillfällen skall existera och erbjudas. Vi vet för övrigt allesammans att det är just runt våra svenska utbildningscentra som expansionen skett och sker. Universitetsoch högskoleorterna och regionerna omkring dem suger åt sig och skapar framtidsjobben. Det var således inte på något sätt sensationella nyheter som Åke E Andersson, professor i regionalekonomi vid Umeå universitet, kom med när han för bara ett par tre dagar sedan underströk att vi behöver flera universitet. Minst fem nya universitet behövs för att skapa bättre regional balans i Sverige, sade professor Andersson. Jag tror naturligtvis inte att riksdagen i dag kan fatta beslut om att fem nya universitet skall etableras, men jag tycker att utbildningsutskottets hållning är alltför defensiv. Låt mig ta ett exempel. I betänkande nr 23 avhandlas bl.a. motion Ub721. Jag skall ta det exemplet för att visa konkret att man i utskottet om inte rullar tummarna så i varje fall nöjer sig med att bida tiden, och detta går ut över regionen. Jönköpings högskola har i dag det s.k. basblocket för ekonomutbildning men saknar fördjupningsdelen. Den är av någon oförklarlig anledning förlagd till Växjö. Jönköpings högskola får inte den status och attraktivitet som det odiskutabelt ger att kunna erbjuda kompletta utbildningar. Studenter får sin studiesituation om inte försämrad så i varje fall mer komplicerad. Jönköpings högskola har kvalifikationerna — det är allmänt omvittnat och går att leda i bevis — men saknar utbildningsbyråkratins beslut, och har tydligen inte heller så starkt stöd från utskottet att beslut kan fattas per omgående. Jag tycker att ni i utskottet skulle ha funderat över hur man känner det bland lärare, studenter och styrelse att gång på gång möta allt detta i och för regionalpolitisk obalans är uppenbart för oss alla, och det understryker vi av BORSKOeRb ning, och till också här i kammaren. Vi känner väl till att några få regioner dras med sig vänliga resonemang som i själva verket är ett förhalande. Vi kände oss vid Jönköpings högskola nästan tvärsäkra på att vi i den nu behandlade budgetpropositionen äntligen skulle få också fördjupningsdelen. Jag hoppas att utskottet inser att man kan skapa uppgivenhet, man kan beröva människor och regioner som vill något det engagemang som den offentliga sektorn verkligen borde göra allt för att uppamma och ta till vara. Här handlar det inte, fru talman, som i debatten tidigare om att placera ut en professor hit och en annan dit eller om att trolla fram nya resurser utan här handlar det om att placera fördjupningsdelen på samma ställe som basblocket, där kvalifikationerna för detta finns. Det gör de bevisligen vid Jönköpings högskola. Jag yrkar bifall till motion Ub721.

Fru talman! Låt även mig få utnyttja chansen att via riksdagens snabbprotokoll skicka en gratulationshälsning till utbildningsminister Bodström. Det är han väl värd. I samma andetag får jag dock konstatera att det kanske är tur för utbildningsministern att han inte är här på sin högtidsdag, därför att det inte bara finns vänliga ord att säga om den proposition som vi nu skall gå att behandla. I själva verket tycker jag genuint illa om paketmotionerna, därför att de försvårar möjligheterna att överblicka de olika sektorer som tas upp. Vi skulle ha behövt behandla dessa utbildningsfrågor i deras rätta sammanhang, och det rätta sammanhanget vore självfallet att ta upp dem på de olika områden som nämns i betänkandet. Propositionen är oklar i vad gäller de verksamheter som föreslås. Det är dåligt med preciseringar. Egentligen borde ärendet ha återförvisats och vi skulle ha bett att få ett nytt och bättre genomarbetat förslag från regeringen. Jag vill säga att det är ett dåligt preparerat valfläsk som presenteras. Man föreslår bl.a. att 80,5 milj.kr. skall anslås till det mycket diffusa ”samverkan mellan gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola”, men några preciseringar får vi inte. Vi för vårt vidkommande säger: All right, anslå denna summa pengar, men se då till att åtminstone 30 milj.kr. av detta går till utrustning av de mindre högskolorna. Det är i varje fall ett klarlagt behov. Jag kan också konstatera att det efter en framstöt från de borgerliga partierna blir en bakläxa till regeringen när det gäller den informationstekno tiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland logiska forskningen vid Umeå universitet. Utskottet säger nu att denna forskning skall permanentas, och man räknar med att pengar fortsättningsvis skall anslås den ordinarie vägen. IT övrigt kan man, trots att även det är ett oprecist förslag, säga ja till teknikoch ekonomiserviceverksamheten, men vi förutsätter för vårt vidkommande inom moderata samlingspartiet att det till icke ringa del här blir fråga om en uppdragsverksamhet och att den skall betalas i vanlig ordning. Det får inte bli fråga om något slags smygsubventionering av vissa företag. Vi har också betonat studieförbundens roll i vuxenutbildningen och vill ha ett tillkännagivande till regeringen i det sammanhanget. Det talas om lokala studiecentra i Lycksele, Vilhelmina, Sveg och Strömsund. All right, det kan man gärna pröva, men vi varnar samtidigt för att det inte får bli miniinstitutioner. Så har vi ytterligare ett diffust område, kontaktverksamhet. Regeringen vill ge 4,6 milj.kr. som stöd till forskarutbildning av högskolelärare. Det gäller de lärare som innehar tjänster utan att vara kompetenta, dvs. de som inte har disputerat. När det är ont om folk och man behöver öka kompetensen säger vi all right till stödet, men vad finns det för beslutsunderlag? Och vad är det vi skall stödja? Det är rätt snorkigt mot oss motionärer när utskottet skriver att det inte finner det ”nödvändigt eller ens önskvärt att ytterligare precisera förslagen beträffande kontaktverksamheten”. Det är egentligen fantastiskt att utskottet förfar så ovarsamt med skattemedel. Nog borde det vara angeläget för majoriteten att i detta fall precisera vad det är man vill åstadkomma. När det gäller kulturverksamheten finns det all anledning att stryka under att det är kvalitetsprincipen som måste gälla. Man måste akta sig och inte bara till varje pris pytsa ut pengar utan också se till att man verkligen får någonting för dem. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till de moderata reservationerna i betänkandet.

Fru talman! Utan tvivel är vi inne i ett nytt utbildningspolitiskt skede. Gång på gång blir det uppenbart att det skall råda likhetstecken mellan regionalpolitik och utbildningspolitik. Enighet råder mellan de olika partierna om utbildningens stora roll för att utveckla regioner i vårt s.k. informationsoch kunskapssamhälle. Under innevarande riksdagsår har vi fått flera regionalpolitiska paket — paket, som under stor pompa och ståt presenterats av flera ministrar samtidigt. Industriministern och utbildningsministern tycks ha blivit parhästar. Bergslagspaketet presenterades före jul, före budgetpropositionen, men innehöll åtskilliga miljoner som sedan återkom i budgetpropositionen. Norrbottenspropositionen presenterades strax före påsk — ministrarna skänker alltså inte bara julklappar utan även påskklappar till väljarna — och omfattade medel som hör hemma både i årets budgetproposition och i nästa. Liksom Birger Hagård vill jag starkt understryka att vi riksdagsledamöter får allt svårare att hänga med och veta vilka pengar vi faktiskt delar ut. Då det gällde Bergslagspaketet var vi åtskilliga, som trots den ena matematiska beräkningen efter den andra inte fick additionen att stämma. Vad var temporära medel? Vad var ordinarie anslag? Ministrarna älskar dessutom att i sina pressmeddelanden ge sken av att de gör stora satsningar. Det är uppenbart att de för journalister, lokalpolitiker, rikspolitiker och allmänheten bakom ljuset genom att blanda ordinarie medel och särskilda paketsatsningar.

Det gällde utbildning inom teknisk sektor, ekonomlinjen och turismlinjen. En enkel, fattig student kan ju tro att utbildningen får pengar två gånger när medel anges i två olika propositioner.

Men ett halvår senare presenterar alltså utbildningsministern det som sin nyhet. Vad värre är säger han att han under ett enda år vill ge dessa pengar till Umeå. Hur handskas egentligen ministern med sanningen? Som Birger Hagård påpekade fick utskottet gå in och stryka under fakta. Utbildningsministern skryter med att han satsar 123 miljoner i Bergslagen. Åtskilliga är de som trott att Bergslagen faktistk kommer att få 123 nya miljoner till den 1 juli i år. Men så är inte alls fallet — långt därifrån. Som jag redan tidigare sagt är en del av dessa pengar medel som räknas in i ordinarie budget för utbildningsdepartementet. En del medel är också avsatta för att fördelas under minst tre år. Av sakliga skäl skulle det alltså vara bra mycket bättre om vi slapp dessa paket och att det på ett ärligt sätt kunde visas vad en region faktiskt får i nytillskott. Men tänk så mycket svårare det då skulle vara att ordna pampiga presskonferenser! Kanske hade vi då i stället kunnat se utbildningsministern här i kammaren, och kanske hade han då deltagit i våra debatter om grundläggande utbildning. Jag kan förstå att han inte väljer att tillbringa sin 60-årsdag här. Men under de 18 månader som jag har varit riksdagsledamot har utbildningsministern inte aktivt deltagit i en enda debatt om grundläggande högskoleutbildning, och det tycker jag är förvånansvärt. Då det gäller de reguljära utbildningssatsningarna på Bergslagen är vi i folkpartiet i stort sett eniga med utbildningsministern. Själv har jag, som jag redan framfört, haft invändningar i fråga om materialfysik, men detta skall jag inte orda mer om här och nu. I några fall har dock folkpartiet haft principiella invändningar mot regeringens förslag, och det är de som jag nu skall ta upp. För det första gäller det teknikoch ekonomiservice. Från flera orter här i landet har vi erfarenheter av att eleverna har fått en god verklighetsanpass tiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland ning av sin utbildning genom att de på kommersiell basis har fått åta sig vissa uppdrag. Ministern föreslår att denna service skall utvidgas till ekonomiområdet. Det är bra. Men vi måste komma ihåg att det självklara är att eleverna skall få realistiska uppdrag och att de skall lära sig att räkna ut vad de skall ta betalt, som en del av sin praktik. Vii folkpartiet vill understryka att dessa uppdrag endast har som syfte att ge eleverna praktik. På grund av svårigheterna för eleverna att räkna ut de verkliga kostnaderna för lokaler, material, tid och annat kan denna uppdragsverksamhet tyvärr lätt bli en subventionerad verksamhet som på ett illojalt sätt konkurrerar med traktens mindre företag. Och vad har skolan vunnit om eleverna genom att ta för litet betalt för sina uppdrag slår ut traktens små företag? Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Liksom moderaterna är vi i folkpartiet förvånade över att ministern i sin utbildningspolitik glömmer bort studieförbundens roll i vuxenutbildningen. I många fall har just studieförbunden erfarenhet och kunskap om en ort som bör tas till vara. Gång på gång har vi påpekat det felaktiga i att ta bort de s.k. universitetscirklarna. I norra Sveriges inland vore väl distansundervisning med hjälp av universitetscirklar en utmärkt idé! Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Till sist några ord om kulturstödet. De tre borgerliga partierna är överens om att det viktiga i fråga om kulturstödet är att satsa på kvalitet. Men ministern använder, som jag tidigare påpekat, alltför sällan ordet ”kvalitet”. Det vore bra om han gjorde det oftare. Jag yrkar bifall till reservation nr 10.

Fru talman! Också i fredags eftermiddag hade vi en utbildningsdebatt här i riksdagen. På grund av att vi råkade i tidsnöd blev det en ganska kort och rumphuggen debatt om en mycket kraftig besparing som regeringen gör inom skolväsendet. Det handlar noga räknat om drygt 60 miljoner, och besparingen kommer att drabba anslaget till läromedel i skolan. Detta bör man ha i åtanke när man nu diskuterar det här betänkandet, som innehåller satsningar på skolan. För vår del är det inte alls särskilt svårt att stryka under att de bästa regionalpolitiska insatser som man kan göra är att satsa på utbildning i alla dess former: grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola. Det är en bra regionalpolitik. Men det allra bästa vore naturligtvis att göra detta genom att avstå från att ständigt och jämt göra stora besparingar inom det reguljära skolväsendet. Vad vi har diskuterat här i kammaren under de senaste åren är de ständigt återkommande besparingarna, och där har vi kunnat konstatera att skolväsendet under 80-talet har förlorat ungefär två och en halv miljarder i statsbidrag. Mot den bakgrunden kan naturligtvis den här typen av punktinsatser te sig något märklig.

Jag stryker gärna under det som moderater och folkpartister nyss har sagt om behovet av att ge studieförbunden tillräckliga resurser. Det låter bara litet märkligt, när man känner till att de partierna samtidigt föreslår stora besparingar just på det området — det gör folkpartiet också på vuxenutbildningsområdet i övrigt. Folkhögskolorna spelar också en stor roll. Både i debatten om detta betänkande och senare finns det anledning att ta upp de resursförstärkningar som behöver göras framför allt på de mindre folkhögskolorna för att de skall ha möjlighet att utvecklas i den takt som är önskvärd. När det gäller högskolorna, framför allt de mindre, regionala högskolorna, är det inte heller särskilt svårt att komma överens om att det krävs resursförstärkningar, på samma sätt som det gäller att sluta upp med att urholka anslagen till grundutbildning i högskolan över huvud taget. Om alla dessa åtgärder vidtas skulle det inte behöva göras punktinsatser av det här slaget — då skulle sådana vara tämligen onödiga. Men då handlar det naturligtvis om helt andra belopp än dem vi diskuterar här i dag. Mot denna bakgrund, fru talman, har vi från centern inte haft så stora invändningar utöver det principiella resonemang som jag nu har fört när det gäller just den här propositionen. Det är dock några punkter som jag vill fästa uppmärksamheten på, där vi tycker att de tillgängliga resurserna kunde ha använts på ett bättre sätt. Den ena gäller folkhögskolornas möjlighet att medverka på ett mera aktivt sätt för att slå vakt om landsbygden och landsbygdsutvecklingen. Det pågår ju en kampanj som heter Låt hela Sverige leva, där alla, i varje fall i ord, är angelägna om att understryka hur viktigt detta är. En del av de pengar som nu ställs till vuxenutbildningens förfogande skulle ha kunnat satsas just på folkhögskolorna för att de skulle kunna medverka i landsbygdsutvecklingen. Den andra fråga jag vill kommentera är insatserna på kulturområdet. Kulturutskottet har yttrat sig till utbildningsutskottet i den frågan. Det gäller speciellt frågan om hur pengarna som går till Jämtlands län hanteras. Inom centern kan vi inte se det rationella i att låta länsstyrelsen samordna kulturinsatserna. Länsstyrelsernas uppgifter på kulturområdet har, i varje fall hittills, inskränkt sig till insatser när det gäller kulturminnesvårdsverksamheten. Däremot har landstingen under senare år fått alltmer vidgade uppgifter inom kulturområdet och har dessutom skaffat sig en betydande kompetens. Därför tycker vi i centerpartiet att det borde vara naturligt att det också i detta speciella fall är landstinget i Jämtlands län som samordnar och fördelar de resurser som ställs till förfogande. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till de centerreservationer som finns fogade till utbildningsutskottets betänkande.

Fru talman! Jag kan börja med att instämma med tidigare talare i att den proposition som behandlas i utbildningsutskottets betänkande 9 är en mycket pratig proposition. Utbildningspolitik kan, rätt använd, vara ett mycket verksamt regionalpo tiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland litiskt instrument. Därför välkomnar vpk de satsningar som görs framför allt i norra Sverige inom utbildningens område. Det är också tillfredsställande att utskottet på initiativ av bl.a. vpk har beslutat att ge möjlighet till en permanentning av den informationsteknologiska forskningen i Umeå. Bekymmersamt är dock att så litet av de utbildningspolitiska satsningar som föreslås kommer Bergslagen till del. Från vpk:s sida menar vi inte att det vore någon idé att uttunna de resurser som satsas i norra Sverige, utan att liknande insatser också borde ha gjorts i Bergslagen. Mot denna bakgrund välkomnade vi de informationsteknologiska insatserna vid universitetet i Umeå och föreslog att de också skulle komma Bergslagen till del. En blygsam summa på 1 milj.kr. hade enligt vpk:s mening kunnat anslås för att ge Umeå universitet möjlighet att vara en resurs för högskolorna i Örebro och Karlstad. Dessa högskolor ligger som bekant i län som innefattar stora delar av Bergslagen. Den informationsteknologiska forskningen skulle då i tillämpade delar komma bl.a. den decentraliserade utbildningen till del. Det handlar i hög grad om utbildning på högskolenivå, men det handlar också om möjligheten att förlägga ganska avancerat teknologiskt beräkningsarbete utanför centralorter. Det är svårt att förstå varför utskottsmajoriteten är så stelbent inför vpk:s förslag till dessa teknologiska tillämpningar. Vad beror detta på? Är det teknikfientlighet eller rädsla för vad denna teknik kan användas till? Detta förhållningssätt från majoritetens sida skapar frågetecken inför framtiden när det gäller möjligheterna att använda de nyvunna kunskaperna inom informationsteknologin för att bedriva en radikal och rättvis fördelningspolitik i utjämnande syfte. Vi ställer oss också frågan varför det inte satsas mer på vuxenutbildning i Bergslagen, när man vet att utbildningsnivån i de delarna av Sverige ligger långt under riksgenomsnittet. Det är ofattbart att folkhögskolorna inte skall få vara en resurs i regionaloch fördelningspolitiken. Det är anmärkningsvärt att folkpartiet inte ställer sig bakom vpk:s och delvis centerns förslag i detta avseende. Folkpartiet står ju i arbetsmarknadsutskottets betänkande om Bergslagen bakom förslaget att folkhögskolorna skulle kunna vara en regionalpolitisk resurs. Folkhögskolan har genom sin bildningssyn visat att den har särpräglade kvaliteter inom vuxenutbildningens område. Särskilt framgångsrik har den varit i olika projekt som riktas mott.ex. kvinnor. Jag vill uppmana utskottets majoritet, bestående av socialdemokrater, folkpartister och moderater, att ta vara på glesbygdens kvinnor. Ge dem rimliga möjligheter till utbildning, och pröva folkhögskolan för dessa ändamål! Det handlar om flera steg i detta avseende i framtiden. Det handlar också om att skapa möjligheter för fler, framför allt äldre kvinnor, att gå in i högre studier. Det är oerhört viktigt, mot bakgrund av att vi vet att det kommer att bli allt svårare på grund av ett vikande antal ungdomar, att rekrytera studenter till högskolan en bit in på 90-talet. Vpk menar att kvinnorna här är en mycket viktig resurs för samhället. Det är en nationell angelägenhet att ta vara på glesbygdens kvinnor. Fler frågetecken reses inför det motstånd som vi upplever gentemot folkhögskolan som regionalpolitisk resurs inom utbildningspolitikens områ de, när man läser i tidningar att Bergslagsdelegationen — på uppdrag av vem vet jag inte — säger att Bergslagen är nästan överhettat. Alla vet att så inte är fallet, men låt oss tro på dessa uppgifter.

Det är ingen hemlighet. Vi går då tunga TCO och LO-distrikt till mötes i deras önskemål om ett sådant bygge. Det är mer än vad man kan beskylla regeringens trosskompani här i riksdagen för. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer i detta betänkande.

Fru talman! Regeringen föreslår i propositionen särskilda regionalpolitiska insatser för Bergslagen och för norra Sveriges inland. På utbildningsdepartementets område, som vi behandlar i dag, föreslås ett reservationsanslag om 123 milj.kr. varav 50 milj.kr. för åtgärder till Bergslagen och 73 milj.kr. för åtgärder i norra Sveriges inland. Detta förslag innebär en mycket betydande satsning på gymnasieskolan, högskolan, vuxenutbildningen och kulturområdet. Jag tycker att detta är mycket bra och angelägna delar i den regionalpolitiska satsning som görs i regionerna just därför att forskning, utbildning och kultur är så starka drivkrafter i samhällsutvecklingen. Vi vet t.ex. att elevunderlaget i flera gymnasieskolor i glesbygden är litet och att det blir allt mindre. De åtgärder som regeringen nu föreslår bidrar till att dessa gymnasieskolor skall finnas kvar och utvecklas. Vi vet också att en väl utbyggd vuxenutbildning är av stort värde för regionernas och deras näringslivs utveckling. Därför är det bra att regeringen nu föreslår att vuxenutbildningen kan byggas ut i de områden som vi talar om. Vi vet också att högskolornas roll i den regionala utvecklingen genom åren har blivit allt viktigare. Därför är det positivt att regeringen nu föreslår en rad satsningar på utbildningar genom de högskolor som verkar i Bergslagen och i norra Sveriges inland. Jag tänker exempelvis på ökade satsningar på basorganisationen vid högskolorna i Falun-Borlänge och i Östersund, satsningar på distansundervisning och lokala studiecentra i glesbygdsorter och annat. Det är också viktigt att högskolorna ges ökade möjligheter att utveckla sina kontakter med universitet och forskarhögskolor både inom och utom landet. I propositionen föreslås vidare en rad satsningar på verksamheter som skall ske i samverkan mellan gymnasieskolor, vuxenutbildning och högskolorna, Utskottet tillstyrker anslagsbeloppet om 123 milj.kr. som regeringen föreslår. Vpk föreslår visserligen ytterligare 8 milj.kr. Vad moderaterna föreslår är något oklart, men det är sannolikt mindre än vad utskottet föreslår. Pengar för ekonomlinjen sprids väl även utanför detta område. Som vi har hört av de tidigare inläggen har det fogats ett antal reservationer tiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland tiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland till betänkandet när det gäller hur dessa resurser skall användas. Jag yrkar avslag på dessa reservationer. Jag skall emellertid något kommentera vad som har sagts i dessa reservationer och vad som har sagts från reservanterna. För det första säger utskottet beträffande teknikserviceverksamheten att de erfarenheter som vunnits i anslutning till tekniska linjer är så positiva att denna verksamhet bör breddas till att omfatta såväl tekniskt inriktade utbildningar som utbildningar inom den ekonomiska sektorn. Men utskottet har inte funnit någon anledning till att riksdagen skulle uttala sig om detaljer för denna verksamhet. För det andra vill jag beträffande det som Kerstin Keen och Birger Hagård sade om ett uttalande om studieförbunden anföra att utskottet anser att det är självklart att studieförbunden genom sin verksamhet är med i projekt som kan utveckla en ort eller en region. Jag måste ändå ställa en fråga: Vad menar ni egentligen med detta uttalande? I andra sammanhang föreslår ju folkpartiet att riksdagen skall besluta om att skära ned anslagen till vuxenutbildningen med sammanlagt 295 milj.kr.

Ni står alltså här på förmiddagen i dag och begär ett uttalande om studieförbundens stora betydelse. I eftermiddag kommer väl representanter för era partier från andra utskott att tala för kraftiga begränsningar av vuxenstudiestödet. Och nästa vecka tänker ni väl återkomma och tala för en kraftig nedskärning av anslagen till bl.a. studieförbundens verksamhet. Hur inkonsekvent får man egentligen vara? Björn Samuelson föreslår en ökning av medlen till lokala projekt m.m. Utskottet har emellertid av statsfinansiella skäl inte kunnat tillstyrka detta förslag. Utskottet har inte heller kunnat tillstyrka den omfördelning som föreslås av Larz Johansson. Jag är ändå övertygad om att folkhögskolorna kommer att göra betydande och positiva insatser inom ramen för kampanjen Hela Sverige skall leva. För det tredje vill jag beträffande Birger Hagårds synpunkter om lokala studiecentra i bl.a. Lycksele, Vilhelmina, Sveg och Strömsund säga att utskottet i alla delar tillstyrker de förslag som framförs i propositionen. Utskottet tillstyrker också förslagen i propositionen under rubriken Samverkan mellan gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola. Utskottet anser inte att det finns behov av ytterligare preciseringar när det gäller högskolornas kontaktverksamhet inom forskningen. För det fjärde vill jag som kommentar till vad som sagts om frågorna inom kulturområdet påpeka att utbildningsutskottet instämmer i kulturutskottets uttalande om att offentligt kulturstöd skall utgå till verksamhet av hög kvalitet. Men detta är så självklart att det inte behövs något ytterligare uttalande från riksdagen. Utskottet menar att kommuner och landsting kommer att få ett stort inflytande över fördelningen av kulturstödet. Fru talman! Låt mig till sist få säga att moderaternas nej till ekonomlinjens fördjupningsdels lokalisering till högskolorna i Östersund, Falun-Borlänge och Eskilstuna-Västerås som redovisas i betänkande 23 förtjänar att uppmärksammas även i detta sammanhang. Väljarna i glesbygden har all anledning att registrera moderaternas negativa inställning till de små högskolorna, eller diverse högskolor, som Birger Hagård kallade dem under den föregående debatten. Moderaternas inställning ligger inte precis i linje med ansträngningarna att få hela Sverige att leva. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Hela Sverige skall leva, sade Ingvar Johnsson. Jättebra! Det borde regeringen ha tänkt på innan den lade fram sitt förslag om en höjning av bensinskatten. Jag har en känsla av att bensinskatten har drabbat just den landsända som vi nu talar om. Det verkar på Ingvar Johnsson som om den här fördjupningsdelen, den högre utbildningen, är något som man portionerar ut på samma sätt som man portionerar ut snus. Fullt så enkelt är det inte, Ingvar Johnsson. Högre utbildning kräver kvalitet och kompetenta lärare, vilket vi klarade ut tidigare. Man gör varje landsända en otjänst, om man bara formellt konstaterar att den får anordna vilken utbildning den vill och kalla den för något vackert. Men om den sedan inte har något innehåll blir det precis som universitetskanslern uttryckte det för oss, nämligen en katastrof för utbildningen som sådan. Detta skall vi alltså ha i minnet. Det skall vara kvalitet på den högre utbildningen. Kan vi inte garantera kvalitet, då skall vi heller inte anordna utbildningen, utan då skall vi se till att resurserna koncentreras där de kan göra nytta. Jag hade hoppats få litet preciseringar av Ingvar Johnsson, när nu propositionen är så dålig på det området. Men därav blev intet. Ingvar Johnsson uttrycker sig precis lika luddigt som man gör i propositionen. Han räknar tydligen också som en viss potentat läser Bibeln. Uppenbarligen har detta spritt sig från regeringskansliet. När det gäller studieförbunden och deras verksamhet kan, precis som Kerstin Keen uttryckte det, inte minst universitetscirkelverksamheten spela en stor roll. Om vi sedan i övrigt, därför att vi tvingas spara på budgeten, skär bort en del onödiga saker när det gäller studieförbundens verksamheter, så är det någonting som knappast hör hemma i det här sammanhanget. Men det vore intressant att veta varför man gör detta envetna motstånd mot universitetscirkelverksamheten, som på sin tid — i början av 1960-talet — faktiskt omfattade fler studerande än vad de små högskolorna har i dag. Det finns all anledning att återupprepa kritiken mot denna proposition, mot att man på det här sättet av valtaktiska skäl lägger fram paket i stället för att göra det möjligt att överväga åtgärderna i de sammanhang där de hör hemma.

Fru talman! Visst var det intressant att notera att Ingvar Johnsson inte med ett ord kommenterade den borgerliga samsynen när det gäller det tvivelaktiga i att dela ut paket både till jul och till påsk. Ingvar Johnsson instämmer uppenbarligen i att detta är ett valfläsk — och skall så betraktas. Sedan till frågan om ekonomioch teknikservice. Inte har vi från tiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland folkpartiet och moderata samlingspartiet på något sätt motsatt oss själva formen. Vad vi säger är att vi hyser viss oro för att om man inte tar ut de priser som skall gälla — och om det inte bara betraktas såsom ren praktik för eleverna — kan det bli precis motsatt verkan, nämligen så att småföretag i den här delen av landet slås ut av för billiga praktiserande elever. Ingvar Johnsson tyckte också att det var självklart med god kvalitet när det gäller kultur. Ja visst, men det framgick av tidigare inlägg, som väl också Birger Hagård hänsyftade på, att man tror att man ger kvalitet bara genom att byta namnet på en linje. Det är viktigt att verkligen se till att det blir kvalitet på kulturområdet, från projekt till projekt, och man skall alltså inte tro att man får kvalitet bara genom namnbyte. Så till det som Ingvar Johnsson gör det största numret av, nämligen de stora besparingar som några av oss i ett annat sammanhang föreslog när det gällde studieförbunden. Det är besparingar som vi har föreslagit i ett annat sammanhang. Här har vi, i samband med Bergslagspropositionen, inte föreslagit några besparingar när det gäller vuxenutbildning och samordningen mellan vuxenutbildning, gymnasieutbildning och högskola. Återigen vill jag säga att det är mycket märkligt att man på detta vidsträckta område inte på något sätt tar vara på de former för bl.a. universitetscirklar som våra studieförbund har så lång och god erfarenhet av.

Fru talman! Detta inlägg gäller Ingvar Johnssons anförande, men jag kan inte låta bli att protestera mot vad Birger Hagård sade om snus — eftersom jag har en viss erfarenhet av snus. Det lägger man in mycket koncentrerat till en viss bestämd plats, Birger Hagård. Fru talman! Utbildning, forskning och kultur är viktiga drivkrafter, säger Ingvar Johnsson. Ja, det är riktigt. Men varför då inte försöka inse sambanden mellan grundskola, gymnasieskola, folkhögskola, vuxenutbildning, högskola och forskning? Varför först beskära grundskolan, och därmed fattiga glesbygdskommuner, genom att minska ersättningen för kopiering av konstnärliga och litterära verk? Får jag fråga Ingvar Johnsson: Vilken roll skall enligt socialdemokraterna högskolorna i Karlstad och Örebro spela då det handlar om att utveckla Bergslagen? Det vore intressant att få en programförklaring. Från vpk:s sida har vi deklarerat att vi är villiga att gå vidare med ökade satsningar och ge dem möjligheter till fastare struktur för sin forskning, så att de inte fullt ut skall hamna i klorna på externa finansiärer. Ingvar Johnsson säger att folkhögskolorna nog kommer att inom sina ramar spela en regionalpolitisk roll och ge kvinnor erbjudande om vuxenutbildning. Ja, men vi vet ju, Ingvar Johnsson, att regeringen vill hålla inne en viss procentdel av anslagen till elevramar inom folkhögskolan. Hur går detta ihop? I dag brottas de nya folkhögskolorna med stora problem därför att de inte kan erbjuda utbildning för dem som önskar utbildning. Vi vet att det fattas några tusen elevveckotimmar för folkhögskolorna. Hur går alltså ert resonemang ihop? Man måste ge folkhögskolorna de resurser som de behöver, om de skall nå de mål som vi från riksdagens sida önskar att de skall nå.

Fru talman! Birger Hagård har en debatteknik som han väl lärde sig på 50-talet i högerns ungdomsförbund och som går ut på att om man inte har några argument, så börjar man tala om något helt annat. Han började tala om bensinpriser, snus och annat, när vi talade om ekonomlinjen. Jag tycker ändå att det var ett bra besked som Birger Hagård gav till de berörda inom den här regionen — med den mycket negativa inställning han har till att ekonomlinjen skall få byggas ut. Beträffande de frågor som hade med vuxenutbildningen att göra räddade Birger Hagård sig med att börja tala om universitetscirklarna, som om han inte hade sett de satsningar som görs för att få till stånd en bra distansundervisning i området — och dessutom kostnadsfritt för deltagarna. Frågan är ändå, fru talman, hur inkonsekventa folkpartister och moderater får vara, när man å ena sidan föreslår gigantiskt stora besparingar och å andra sidan vill ha ett uttalande om vuxenutbildningens betydelse. De besparingar som ni föreslår, Kerstin Keen, kommer självfallet att drabba dessa bygder lika mycket som andra bygder. Det blir för Norrlandsoch Bergslagslänen besparingar på 75-90 milj.kr. Kerstin Keen säger att hon inte tycker om julklappar, påskklappar osv. Det finns säkert många människor som har en annan uppfattning. När det gäller det aktuella paketet tror jag att de människor i de här bygderna som kommer att få del av dessa utbildningsinsatser, som nu föreslås, har en positivare inställning till de satsningarna än vad Kerstin Keen har. Sedan vill jag något kommentera vad Kerstin Keen sade om teknikoch ekonomiservice. Vi tycker att det är självklarheter som ni tar upp i era resonemang i reservationerna. Det är klart att berörda skolor skall ta betalt av de företag som de hjälper, det är klart att denna verksamhet skall bedrivas på elevernas villkor, och det är klart att den fortbildning som skolorna erbjuder skall räknas som uppdragsutbildning. Jag måste fråga folkpartiets representant: Tror inte folkpartiet att man kommer att anordna en adekvat praktik utan att riksdagen gör sådana speciella uttalanden som föreslås i er motion? När det gäller stödet till kulturverksamheten sade jag inledningsvis att det är en självklarhet att offentligt stöd skall ges till verksamhet av god kvalitet. Jag har litet svårt att förstå reservation 10. Jag kan göra det bara från en utgångspunkt, nämligen att det är den enda reservationen i betänkandet som är gemensam för de tre borgerliga partierna. Att man kunnat enas om den beror kanske på att den är så fullständigt innehållslös. Björn Samuelson frågar varför folkhögskolorna inte skall få fungera som en resurs i de satsningar som görs på här berörda områden. Satsningarna på folkhögskolorna uppgår totalt till 543 milj.kr. i budgeten. Folkhögskolorna kommer, som jag sade inledningsvis, säkert även utan tilläggsanslag att genom sin verksamhet vara med i de här aktuella satsningarna, som är så viktiga. tiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland
Fru talman! Ingvar Johnsson tycker att det som vi ger uttryck för i reservationerna 2 och 10 är så självklart att det är innehållslöst. Varför kunde då inte utskottets majoritet ha tagit upp detta i sin skrivning? Inte heller när det gäller studieförbundens roll förstår jag riktigt hur Ingvar Johnsson resonerar. Han säger att vi vill göra stora besparingar på det här området, och det är alldeles riktigt.

Fru talman! Jag vill än en gång säga några ord med anledning av de uttalanden om studieförbunden som man begär och de besparingar som folkpartiet och moderaterna sedan föreslår. I två olika debatter här i dag talar man å ena sidan om behov av uttalanden. Å andra sidan pläderar man för kraftiga nedskärningar av studiestödet, och i nästa vecka kommer man att tala för kraftiga nedskärningar av vuxenutbildningen. Jag kan inte precis se någon rak linje i detta. Man har nu både från majoritetens och från minoritetens sida lämnat sina besked. Vi säger till de vuxenstuderande i Bergslagen och norra Sveriges inland att vi avstår från något särskilt uttalande, men att ni får behålla alla era pengar. Folkpartiet och moderaterna säger: Vi vill ta bort stora pengar från er verksamhet, men vi bjuder i stället på ett uttalande från riksdagen.
Fru talman! Ingvar Johnssons uppfattning om vår inställning är tydligen att vi vill avstå från att bevilja medel men i stället vill göra uttalanden. Det blir säkerligen tillfälle till en ordentlig debatt om vuxenutbildningen nästa vecka, och jag ber att få återkomma då.

Fru talman! Det betänkande vi nu skall behandla tar upp de fastighetsrättsliga frågorna. De fastighetsrättsliga frågorna rör i mycket den enskildes rätt i fråga om boendet — rätten att äga och bo, rätten att påverka sitt boende. Det är också mycket en fråga om likabehandling av organisationer och om synen på demokrati. De fastighetsrättsliga frågorna berör också möjligheterna att få bo i bostadsrätt och synen från regering och riksdag på bostadsrättsboendet, ägandet över huvud taget och därmed också sättet på vilket vi skall öka engagemang och ansvar hos de boende för deras egen boendesituation. Av tradition har socialdemokraterna här intagit en restriktiv hållning. Och så länge vpk stöder denna uppfattning blir positionerna låsta och därmed möjligheterna för många att bo och bestämma som de vill över sitt boende starkt begränsade. Så t.ex. förvägras många att bo i bostadsrätt. De bostadsrättsboendes organisationer behandlas olika i lagstiftningen. Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation, SBC, diskrimineras. 2 Vid ombildning till bostadsrätt sätts de demokratiska regler som vi har i samhället i övrigt åt sidan. Det här är olyckligt. Från centerns sida har vi väckt en kommittémotion som samlat berör de fastighetsrättsliga frågorna, där vi utgår ifrån att alla skall ha lika rätt och möjligheter. I vår motion utgår vi ifrån att engagemang i och ansvarskänsla för boendet är viktiga förutsättningar för trivsel och god miljö i boendet. Därför menar vi att bostadspolitiken och den fastighetsrättsliga lagstiftningen måste medverka till att ett sådant ökat ansvar och engagemang kan erbjudas de boende. Vi menar att inflytandefrågor och ägarformer är viktiga inslag för att nå dessa syften. För att nå längre än hittills när det gäller bodemokratifrågorna och det som har med inflytandet, engagemang och ansvar att göra så måste de fastighetsrättsliga frågorna ses över. e Vi föreslår bl.a. att bostadssaneringslagen ändras så att det blir hyresgästerna vid en berörd fastighet som har att yttra sig över ombyggnad och utfärda intyg. e Vi föreslår att diskrimineringen av SBC upphör. Riksorganisationer för bostadsrättsföreningar skall jämställas genom att uttrycket ”folkrörelsekooperativ riksorganisation” i bostadsrättslagen ersätts med ”riksorganisation eller regional organisation för bostadsrättsföreningar”. e Vi föreslår att ombildning till bostadsrätt främjas genom att ändringar sker i lagen om förvärv av hyresfastighet och att bostadsrättslagen och lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt ändras. Våra yrkanden innebär bl.a. att hyresgäster som gjort intresseanmälan för att bilda bostadsrättsförening skall ha förköpsrätt vid försäljning av den aktuella fastigheten och att enkel och inte två tredjedelars majoritet skall gälla. e Vi föreslår att hyresgästernas ställning stärks genom att hyresförhandlingslagen ändras så att det klart framgår att det är hyresgästerna i en bostadsfastighet som har rätten till förhandlingsordning. De fastighetsrättsliga frågorna berör i stor utsträckning boendet i bostadsrätt. I vår motion behandlar vi därför ganska utförligt just bostadsrättsboendet. Enligt centerns uppfattning måste alla som så önskar erbjudas möjlighet att äga sin bostad. Bostadsrätten utgör ur ägarsynpunkt en för många människor attraktiv boendeform. Detta förhållande bevisas bl.a. av att efterfrågan på lägenheter som upplåts med bostadsrätt har ökat under senare år. Bostadsrätt bygger på enskilt ägande i föreningsform med gemensamt ansvarstagande i demokratiska former. Det är således en boendeform som kan erbjuda ökat ansvar och engagemang. Emellertid finns i dag begränsningar. Den allvarligaste begränsningen, och en som inte direkt tas upp i detta betänkande, är den snabba prisstegring på bostadsrätter som har skett och som ytterst beror på den svåra bostadsbrist som regeringens politik lett till. Det har fått till följd att många utestängs från möjligheten att äga sin bostad. Men även lagstiftningen motverkar syftet med att alla på ett likvärdigt sätt kan erbjudas bostadsrättsformen eller att en utveckling av bostadsrättsboendet begränsas. Därför bör ändringar i lagstiftningen göras på det sätt jag nyss anförde. Detta har emellertid socialdemokraterna och vpk i utskottet sagt nej till, vilket är att beklaga. Det har gjort att vi också från centerns sida tvingats att reservera oss på väsentliga punkter i betänkandet. Reservation 5 berör tillståndsplikt för bostadsrättsorganisationer och därmed den diskriminering som jag tidigare nämnde görs i lagstiftningen beträffande SBC. Vi menar att den diskrimineringen måste upphöra. Jag yrkar bifall till reservation 5. Reservation 9 tar upp hyresgästernas inflytande i samband med sanering av bostäder. Vår uppfattning utgår ifrån att det är hyresgästerna i den berörda fastigheten som skall yttra sig och ha synpunkter på ombyggnaden. Så är det inte i dag. Därför bör enligt vår uppfattning bostadssaneringslagen ändras. Jag yrkar bifall till reservation 9. Reservation 16 berör det antal lägenheter som enligt ombildningslagen skall vara tillräckligt för att få bilda en bostadsrättsförening. Från centerns sida menar vi att antalet bör sänkas från fem till tre. Ett för högt antal motverkar ombildning till bostadsrätter i mindre orter, där underlaget är litet. Tre bör därför vara lämpligt minimiantal. Jag yrkar bifall till reservation 16. Reservation 17 tar upp majoritetsförhållandet vid ombildning av hyresrätt. Enligt ombildningslagen krävs två tredjedelars majoritet för en intresseanmälan. Här som i andra sammanhang bör enligt centerns uppfattning vanlig, enkel majoritet gälla. Min fråga blir närmast till socialdemokraterna och vpk: När kommer två tredjedelars majoritet att införas i Sveriges riksdag? Detta är ytterst intressant. Då vore det naturligtvis inte så lätt för regeringen att få igenom sina förslag här i kammaren. Detta exempel visar vilken avog inställning socialdemokraterna och vpk har till bostadsrättsboendet och till att öka inflytande och engagemang från de boende själva i det egna boendet. Herr talman! Jag avstår från att kommentera de övriga reservationerna och vill slutligen beröra de två avsnitt i betänkandet där det föreligger socialdemokratiska reservationer beträffande utskottets motivering, på grund av att vpk och socialdemokraterna inte enats om samma uppfattning. Först och främst gäller det frågan om övernattningslägenheter. I två enskilda motioner från s och vpk krävs en särskild lagstiftning för att få fram fler s.k. övernattningslägenheter i Stockholm. I reservation 11 hänvisar de socialdemokratiska ledamöterna till den nya lagen om bostadsanvisningsrätt för att lösa detta problem. Vi tror inte på den lösningen, lika litet som vpk gör det. Men vi kan inte heller, i likhet med socialdemokraterna, acceptera lagstiftningsvägen, som vpk vill gå. Från centerns sida har vi i annat sammanhang anvisat en rad åtgärder för hur bostadsbristsituationen främst här i Stockholm skall lösas. Däri ingår också förslag om att få ut fler övernattningslägenheter på marknaden. Men det bör åstadkommas genom ökning av utbudet och tillskapande av enklare och billigare s.k. övernattningshotell. Det är inte med ytterligare regleringar utan genom ett förändrat utbud och en rad andra åtgärder som detta problem löses. Jag yrkar därför bifall till bostadsutskottets motivering och avslag på texten i reservation 11. Det andra avsnittet där socialdemokraterna reserverat sig berör frågan om priskontroll och hembud på bostadsrätter. Det behövs ingen mer omfattande utläggning för att avvisa den återvändsgränd av regleringar som en priskontroll på bostadsrätter skulle utgöra, enligt vårt sätt att se. Men i reservation 20 hänvisas bl.a. till vad bostadsministern har sagt i en interpellationsdebatt i kammaren den 15 marsi år. Jag deltog för övrigt i den debatten. Bl. a. var den följd av vad bostadsministern i annat sammanhang har sagt om priskontroll och hembud. Bostadsministern hade då tydligen varit i Norrköping och sagt att det inte fanns någon anledning att trassla till det i år, såsom framgår av en artikeli Norrköpings Tidningar. Med det har han naturligtvis avsett att det är valår i år. Men vad som kommer efter valet lämnade han öppet. Samma dunkla besked om framtiden efter valet gav han i sitt interpellationssvar, som delvis återges i reservationen. Där står bl.a.: Bostadsministern har vidare förklarat att han ”avser att noga följa utvecklingen och föreslå de åtgärder som kan visa sig nödvändiga om dagens tendenser vad gäller prisutvecklingen inte blir bestående eller förstärks”. Socialdemokraterna i bostadsutskottet säger vidare i reservationen att de finner att det nu är för tidigt för riksdagen att ta ytterligare initiativ i frågan, och med den skrivningen avstyrker de motionerna om priskontroll. Det finns anledning att fråga: Om det nu skulle vara för tidigt, när är tiden inne att föreslå priskontroll och hembud? Är det efter valet eller när är det? Alla som bor eller vill bo i en bostadsrätt har faktiskt anledning att vara oroliga för vad socialdemokraterna kommer att göra i fråga om hembud och priskontroll på bostadsrätter om de skulle vinna valet. Jag skulle vilja fråga: Kan socialdemokraterna ge ett klarare besked här i dag? Kommer ni socialdemokrater att införa hembud och priskontroll på bostadsrätter efter valet om ni skulle vinna det? Från centerns sida avvisar vi varje tanke på priskontroll och hembud. Det är ett grundskott mot den kooperativa idén. Det är också ett oacceptabelt ingrepp i äganderätten och ökar svarthandeln. I stället måste tillgången på lägenheter öka, så att bättre överensstämmelse råder mellan tillgång och efterfrågan. Vi har i annat sammanhang anvisat åtgärder för att tillskapa 5 000 nya smålägenheter. Vi har också, såsom framgår av reservation 26, yrkat på att lägesfaktorn skall ges ökad tyngd vid hyressättningen för att stimulera till ökad omsättning av lägenheter, så att åtkomligheten ökas. Herr talman! Mot den här bakgrunden yrkar jag avslag på texten i reservation 20 och bifall till utskottsmajoritetens motivering för avslag på kravet om införande av priskontroll på bostadsrätter. Jag yrkar vidare bifall till samtliga reservationer där mitt namn finns med och i övriga delar bifall till utskottets skrivning.

Herr talman! Jag skall inledningsvis beröra ett par av de reservationer där vi moderater är ensamma som reservanter. Den första gäller det krav som vi sedan länge har haft på att förköpslagen, som ger kommunerna förköpsrätt, upphävs. Kommunerna använder förköpslagen i tid och otid och det går ut över enskilda personer och den rättighet som människor för övrigt har i Sverige att träffa avtal. Kommunerna går in och bryter avtal och tar över avtal som redan har upprättats mellan två parter. Vi tycker att detta är felaktigt. Det har också visat sig att många kommuner denna väg skaffar sig en onödig mängd mark och fastigheter som de inte direkt kan påvisa att de behöver för planläggning och expansion. Om kommunerna behöver tillgång till mark eller fastigheter har de möjlighet att den vanliga vägen ta kontakt med ägaren och diskutera om de kan komma överens om ett fövärv. Skulle det inte gå finns expropriationslagen att tillgå. Därmed kvarstår vårt krav på att förköpslagen bör upphävas. En annan fråga som vi moderater har drivit under många år är införandet av ägarlägenheter. Det är en upplåtelseform som är mycket vanlig i Europa och i övriga världen och den finns också i våra grannländer. Det gäller här rätten att äga sin egen lägenhet i ett flerfamiljshus — alltså inte i bostadsrättsform utan som direkt ägande. I en utredning som gjordes under de borgerliga regeringsåren har pekats på vilka möjligheter som finns att genomföra en sådan reform i Sverige och de lagändringar som behövs. För att människor skall få full valfrihet på bostadsmarknaden bör även den möjligheten finnas. Vi har i en reservation till detta betänkande reserverat oss för möjlighet till införande av ägarlägenheter i vårt land. Sedan finns det ett stort antal reservationer som de tre borgerliga partierna står bakom gemensamt. Det finns anledning att notera detta stora antal gemensamma borgerliga reservationer i detta betänkande. Socialdemokraterna vill ofta försöka beskriva oppositionen som splittrad, inte minst när det gäller bostadspolitiken. Detta betänkande visar att det finns en stor borgerlig gemenskap även när det gäller bostadspolitiken. Jag vill instämma i de kommentarer bostadsutskottets ordförande har gjort beträffande de gemensamma borgerliga reservationerna. Jag vill emellertid komplettera det han sade på några punkter som han inte hade tid eller möjlighet att ta upp. Vi har lagt fram förslag om att kommunerna skall få möjlighet att ta ut en avgift vid bostadsförmedling. Vi tycker att det är rimligt att kommunerna skall få denna rätt. I dag är det helt kostnadsfritt för den som anmäler sig. Det händer då att man anmäler små barn till bostadsförmedlingen, eftersom man vet att kötiden är lång i många kommuner. Det blir ett mycket drygt administrativt arbete för kommunerna, i och med att personer som inte är direkt aktuella för bostadsförmedling finns med i registren. Vi tycker att det är fullt rimligt att kommunerna får möjlighet att ta ut en avgift, om man så beslutar. Vi har också en gemensam borgerlig reservation om hyresgästorganisationens ställning. Hyresgästernas riksförbund har i dag i princip monopol på att förhandla för hyresgästerna. Hyresgästernas riksförbund har genom ett förhandlingsavtal rätt att förhandla även för dem som inte är medlemmar i organisationen. Man har också rätt att ta ut en avgift för det. Likaså har organisationen fått igenom att den skall få ta ut avgift för fritidsverksamhet och vad man kallar boinflytande. Alla hyresgäster får vara med och betala, oavsett om de är medlemmar i Hyresgästernas riksförbund eller inte och oavsett om de har möjlighet att nyttja denna service, t.ex. fritidsverksamhet, eller inte. Det är inte rimligt att man så att säga får en räkning på någonting man inte har bett om eller som man kanske över huvud taget inte har möjlighet att utnyttja. Denna fråga var uppe i förra valrörelsen 1985. Man sade då från socialdemokratiskt håll att man skulle se över detta och se vad man kunde göra för att det skall bli mer rättvist. Ingenting har hänt under tre år. Det är precis likadant i dag. Hyresgästföreningen sluter avtal och lägger på en avgift för det på hyran för alla hyresgäster. Detta är inte rimligt och riktigt. En översyn av hyresförhandlingslagen är absolut nödvändig. En annan fråga som gäller hyresgästerna handlar om det bruksvärdessystem som i dag ligger till grund för hyressättningen. Vi har den uppfattningen att vi måste se över bruksvärdessystemet, så att det bättre återspeglar det vi kallar lägesfaktorn. När man vill skaffa sig en bostad, tänker man ofta i första hand på var bostaden ligger. Bostadens läge måste få slå igenom vid hyressättningen i större utsträckning än vad som sker i dag. Därför kräver vi en översyn av bruksvärdessystemet. Det tas upp i reservation 26 i detta betänkande. Herr talman! Övriga gemensamma borgerliga reservationer har, som jag sade, utförligt behandlats av utskottets ordförande, varför jag nöjer mig med att yrka bifall till de reservationer där de moderata ledamöterna i utskottet finns med, antingen som enskilda ledamöter eller tillsammans med ledamöter från de två övriga borgerliga partierna.

Vi tar upp frågan om en dämpning av hyreshöjningarna genom en ändring av hyreslagens bruksvärdesprinciper och åtgärder för att komma åt tomma, outhyrda lägenheter och s.k. övernattningslägenheter, som bostadssökande ungdomar och andra utan egen bostad skulle kunna få tillgång till. Samtliga vpk-motioner och några s-motioner med samma innehåll som en del av vpk-motionerna har emellertid avstyrkts av utskottsmajoriteten, ofta med hänvisning till pågående utredning eller översyn, ibland med den uttalade förhoppningen att frågorna skall uppmärksammas av regeringen och i bostadsdepartementet. Särskilt stor tilltro har man tydligen till förslag som kan förväntas komma från bostadsrättsutredningen, för den återkommer i en mängd sammanhang. Jag hinner inte utförligt kommentera det tiotal vpk-motioner som behandlas i det här betänkandet och de därtill fogade reservationerna, utan får hänvisa till innehållet i motionerna och reservationerna. Den viktigaste åtgärden just nu, av dem vi diskuterar i detta betänkande, är enligt min mening att stoppa spekulationen och skojeriet i bostäder samt att frigöra och rättvist fördela outhyrda, ledigblivna och nyproducerade bostäder till dem som saknar egen bostad. Det skall heller inte vara lönsamt och förenat med stora vinster att äga och förvalta fastigheter. Det behövs förbud mot försäljning av allmännyttiga bostäder och förbud mot omvandling av hyresrätter till bostadsrätt eller andelslägenhet. Det behövs rätt för bostadsförmedlingen att ta över och förmedla alla lägenheter som inte behövs för permanent boende. Det behövs prisstopp och hembudsskyldighet för äldre och nyare bostadsrätter, och det behövs åtgärder för att stoppa nya hyreshöjningar. De förslag som ställs i vpk-motionerna och reservationerna skulle, om de genomfördes, innebära kraftiga begränsningar av spekulationen i boendet. Det skulle innebära lägre boendekostnader och ett större antal bostäder att fördela till de bostadslösa. I en av vpk-motionerna och i reservation nr 6 behandlas frågan om åtgärder mot spekulativ ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Med ökande bostadsbrist och stigande priser har det som bekant blivit något av det lönsammaste en fastighetsägare kan ta sig för. I bostadsrättslagen finns bestämmelser om förvärv av hyresfastighet för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Bestämmelserna säger att sådant beslut måste biträdas av minst två tredjedelar av hyresgästerna i de uthyrda lägenheterna. Det skall således finnas ett bestämt hyresgästintresse för att en ombildning skall kunna ske i lagens anda. Men den spekulativa ombildning som nu pågår utgår inte ifrån hyresgästernas utan från fastighetsägarnas intressen. Genom att tömma ett lämpligt antal lägenheter och fylla med vänner, bekanta och bulvaner skaffar fastighetsägaren den nödvändiga två tredjedels majoriteten och kan själv lägga beslag på ett stort antal lägenheter, som sedan kan säljas till marknadspriser. Det fanns tidigare, enligt ombildningslagen, möjlighet att begära en prövning i hyresnämnden då det gällde den typ av transaktioner som jag nu nämner. Men fr.o.m. den 1 juli 1987 gäller emellertid en ny lagstiftning på det här området. Bostadsrättsföreningar som förvärvar en hyresfastighet efter beslut av hyresgästerna med minst två tredjedels majoritet undantas från kravet på tillstånd, enligt den nya lydelsen av ombildningslagen.

På det sättet påskyndas en negativ utveckling. Det finns på bostadsmarknaden i dag alltför många oseriösa fastighetsägare och förvaltare som utnyttjar denna möjlighet. Detta har också uppmärksammats av Stockholms stad, som faktiskt har påtalat detta och framhållit att ombildningslagen bör ändras och den tidigare prövningsmöjligheten återinföras. Det skulle innebära att man kan få till stånd en saklig prövning, där hyresgäster och fastighetsägare finns tillstädes i hyresnämnden för att utförligt få gå igenom och redovisa sitt handlande. Det skulle kunna stoppa sådana transaktioner som jag har nämnt. Jag tycker att detta är en mycket viktig fråga, inte minst för att komma till rätta med de spekulationer som sker. En annan fråga, som också berördes av Agne Hansson i hans anförande, gäller övernattningslägenheterna. Han deklarerade att han vill lösa problemet med dem genom att bygga särskilda lägenhetshotell och övernattningslägenheter. Det är bra. Jag tycker att det behövs också. Men det är lika väsentligt att se till att de lägenheter som står tomma, som används för annat än bostadsändamål eller bara för tillfälliga övernattningar, kan ställas till bostadsförmedlingens förfogande så att de som är bostadslösa kan få tillgång till dem. Därvidlag kan det inte hjälpas om man, för att komma till rätta med det här problemet, måste vidta vissa förändringar av gällande lagstiftning. Det är viktigare att tillgodose de bostadslösas möjligheter att snabbare få tillgång till en bostad än att i alla lägen slå vakt om att man inte skall stifta lagar och införa bestämmelser. Här måste de bostadslösas intressen faktiskt få ta över. I en annan vpk-motion med anknytning till frågan om övernattningslägenheterna har vi pekat på problemet med att det ofta står lägenheter tomma under ganska långa tider. Månad efter månad och ibland år efter år tillåts lägenheter stå tomma och outhyrda, utan någon rimlig anledning och trots den bostadsbrist som råder. Det förekommer också att hela hus står tomma under längre tider. Vi har alltså tagit upp den frågan i en motion och föreslagit en förändring av lagstiftningen som förhindrar att lägenheter står tomma utan sakliga skäl. Det är också en fråga som Stockholms stad har pekat på, och i likhet med Stockholms stad föreslår vi att man skall komma till rätta med problemet genom att ta in en bestämmelse i den s.k. bristortslagen. Prisökningen på bostadsrätter tas inte upp i betänkandet, sade Agne Hansson, men sedan kom han ändå tillbaka till den saken och kommenterade den något. Faktum är ju att det problemet berörs både på s. 11i betänkandet och i reservation 21. I en motion har vi framhållit att enligt de erfarenheter som gjorts under senare år går det inte att förena en social bostadspolitik med de skyhöga priser på bostadsrättslägenheter som gäller på allt fler orter.

I ett sådant läge måste man ingripa, har vi sagt. Nu vet vi att ett förslag i den riktningen bereddes i bostadsdepartementet, men bostadsministern drog nyligen tillbaka ett förslag om hembudsskyldighet och priskontroll vid försäljning av bostadsrätter. Jag vet inte om det var valtaktiska skäl, rädslan för att stöta sig med bostadsrättshavare, eller vad som gjorde att han inte lade fram den proposition som fanns i stort sett klar i departementet. Jag beklagar verkligen att bostadsministern inte lade fram det förslaget för riksdagen, så mycket mer som det finns en majoritet av socialdemokrater och kommunister, som jag uppfattar det, som skulle ha sett till att en sådan bestämmelse blivit införd. Herr talman! Det finns en rad förslag som jag inte hinner kommentera i det här anförandet. Det är förslaget om att en hyresgäst skall ha rätt att vägra betala avgift i samband med kabel-TV utöver det vanliga utbud som ges via Sveriges Radio och TV. Det är förslag som innebär slopande av det s.k. påtaglighetsbegreppet i hyreslagen, vilket innebär att man kan tvingas att betala betydligt högre hyror än hyrorna för jämförliga lägenheter. Till ett förslag som gäller inte minst andrahandshyresgästernas besittningsskydd och rätt att få sina hyror prövade vill jag dock gärna göra en kommentar.

Som alla vet, har ett utslag i högsta domstolen blivit föremål för kritik från olika håll, enligt min mening med all rätt. I en motion som nu behandlas har vpk föreslagit en sådan förändring att även andrahandshyror skulle bli föremål för prövning. Nu finns det ett förslag från regeringen med det innehållet, och det tycker vi är bra. Därför har jag avstått från att i det här sammanhanget kommentera reservation 30, som i övrigt gäller frågan om besittningsskydd. Jag uttrycker min tillfredsställelse med att vi nu har fått ett sådant förslag från regeringen och utgår ifrån att riksdagen kommer att fatta beslut senare i år. Herr talman! Till sist skall jag bara göra ett par korta kommentarer till det som har sagts i debatten, i den mån som jag inte redan har berört det. Först Agne Hanssons fråga till socialdemokraterna och vpk om när krav på två tredjedels majoritet kommer att införas i Sveriges riksdag, detta då med hänvisning till den två tredjedels majoritet som krävs för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Jag har redan något kommenterat det. Jag har också sagt att med den utformning som bestämmelserna har finns det snarast måste återinföras. Vi har också pekat på förslaget att man överväga införande av en möjlighet till prisprövning i hyresnämnden. Ä möjlighet för mindre nogräknade fastighetsägare och hyresvärdar att mygla, och så har också skett. Därför är det inte en uppmjukning av bestämmelserna som behövs utan en skärpning av dem, för att bl.a. komma till rätta med den spekulation som förekommer i det sammanhanget. Agne Hansson sade också att alla som bor med bostadsrätt har anledning att vara oroliga för vad som kan komma efter valet. Om det gäller den socialdemokratiska regeringen kommer väl Magnus Persson att kommentera det. Jag skulle vilja säga att vad bostadsrättshavarna här i landet har anledning att vara oroliga för är att det inte kommer något förslag om att sätta stopp för den helt oreglerade och helt otillständiga spekulationen och prisökningen på bostadsrätter. Här behövs verkligen en skärpning. Rolf Dahlberg berörde det han kallade Hyresgästernas riksförbunds monopol på förhandlingar på bostadsmarknaden. Jag förstår att moderata samlingspartiet inte har så mycket till övers för den hyresgäströrelse som har uträttat så mycket gott för landets bostadskonsumenter. Det intrycket får mani varje fall om man läser den partimotion som moderaterna väckte under den allmänna motionstiden och där man benämner hyresgäströrelsen ”den s.k. rörelsen”. Jag tycker det är rätt betecknande för den nedlåtenhet med vilken moderaterna ser på i varje fall hyresgäströrelsen och måhända folkrörelserna över huvud taget. Till det tal som nu förs från borgerligt håll om hyresgäströrelsens monopol och om att förhandlingarna för de boende inte skall skötas av hyresgäströrelsen vill jag säga att det finns flera exempel på att andra sammanslutningar har fått förhandlingsrätten. Det senaste exempelet på det gäller Råckstahus, ett förhållandevis stort bostadsföretag, där en sammanslutning av hyresgäster och inte hyresgästorganisationen nyligen enligt ett utslag i bostadsdomstolen fick rätt att förhandla. Med det vill jag bara visa på att det är fel när man gång på gång hävdar att den organiserade hyresgäströrelsen har förhandlingsmonopol. Det handlar hela tiden om vilken styrka och vilka möjligheter att tillvarata hyresgästernas intressen som andra sammanslutningar kan visa upp. Har man ett tillräckligt antal hyresgäster bakom sig får man också förhandlingsrätten. Herr talman! Jag har något överskridit den tid jag hade anmält mig för— jag har på grund av det stora antal motioner och reservationer som vpk i det här sammanhanget framfört haft svårt att klara det på kortare tid. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där vpk finns med.

Herr talman! Det finns ingen anledning att gå djupare in i en diskussion med Tore Claeson. Jag anförde i mitt inledningsanförande centerns principiella synpunkter på de här frågorna. Men jag tycker att det finns anledning att inte låta de uttalanden om fastighetsägarna som Tore Claeson här gjorde stå oemotsagda. Jag hyser större förtroende för fastighetsägarnas sätt att hantera sin uppgift i vårt samhälle än Tore Claeson. Jag har svårt att se att det finns någon verklighet bakom påståendena att de skulle slänga ut folk på gatan hur som helst och ersätta de hyresgästerna med bulvaner, vänner och bekanta för att få till stånd en ombildning av hyresrätter. Jag tror att de ser seriöst på sin uppgift och är beredda att följa de lagar och förordningar som finns, om de är rättvisa och inte på något sätt diskriminerande. Tore Claeson vill tydligen dessutom skärpa lagstiftningen om två tredjedelars majoritet. Det skulle då vara helt omöjligt för den som så önskar att få bo i en bostadsrätt eller äga sin lägenhet. Är det alltså en 100-procentig enighet, dvs. ett vetosystem, som Tore Claeson förordar, eller vad är det fråga om? Sedan tog Tore Claeson upp spekulationen i bostadsrätter och bostadsbristen. Jag delar hans oro på den punkten. Jag har också länge varit orolig för att regeringen inte ser med större allvar och oro på det. När jag i min inledning sade att den saken inte kommer upp i det här sammanhanget menade jag att det problemet inte i dess helhet kan diskuteras här och nu. Där ingår nämligen andra bostadspolitiska åtgärder. Där finns också den proposition som nu har lagts fram och som Tore Claeson hänvisade till. I mitt inledningsanförande anvisade jag för min del också vägar att komma till rätta med de här problemen på annat sätt än genom lagstiftning. Det skall bli intressant att se hur länge socialdemokraterna kan stå emot vpk:s krav om ökad lagstiftning beträffande hembud och priskontroll.
Herr talman! Tore Claeson tog upp frågan om förhandlingssystemet för hyresgästerna i vårt land. Jag tycker det finns anledning att bemöta Tore Claeson, eftersom hans beskrivning inte alls stämmer med verkligheten. Jag sade att man i praktiken — och jag betonade just det mycket noga — kan säga att Hyresgästernas riksförbund har monopol.
Min oro kvarstår.
Hyresgästernas riksförbund förhandlar för förmodligen 99 96 av alla hyresgäster i Sverige men har bara enliten del av dem som medlemmar. Det är det vi vänder oss emot när vi säger att hyresgästerna själva måste kunna få avgöra vem de vill ha som förhandlare. Tore Claeson vet mycket väl att det system vi har — det är lagreglerat — är så konstruerat att Hyresgästernas riksförbund i praktiken som sagt har nästan monopol på all förhandling. Vi vill alltså ha till stånd en annan ordning, där den enskilde hyresgästen har den rätten; sedan kan han eller hon ge den till den organisation han eller hon vill. Jag tycker att Tore Claeson skall vara litet försiktig när han beskriver alla de avarter som finns på den svenska bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden är den mest genomreglerade delen av vårt land. Det är den del som mest påminner om planekonomi, som ju är det samhällsskick som Tore Claeson förordar. I de samhällena ingår svartabörshandel och svarta affärer i systemet. Så var inte så förvånad, Tore Claeson, att vi har våra problem på bostadsmarknaden i Sverige!

Herr talman! När det gäller förtroendet för fastighetsägarna vill jag till Agne Hansson och Siw Persson säga att jag under de 40 år jag har varit verksam i hyresgäströrelsen har bildat mig en ganska klar bild av förhållandena. Det övervägande antalet fastighetsägare är bra; de uppträder just och riktigt. Det är inte för deras skull som vi behöver skärpt lagstiftning i syfte att komma åt skojerier och spekulationer av olika slag. Tyvärr har alltför många, till följd av vissa brister i lagstiftningen, insett hur lätt det är att göra grova pengar på att folk måste ha någonstans att bo. De spekulerar i det. Vi vill alltså komma åt dem som nu ägnar sig åt spekulation, handel och skojeri på fastighetsmarknaden. Ingen fastighetsägare som uppträder på ett sjyst och riktigt sätt behöver riskera något ont av en skärpt lagstiftning. Den drabbar i så fall bara dem som gör övergrepp mot gällande bestämmelser. Agne Hansson säger att vårt förslag om att återgå till bestämmelserna i ombildningslagen skulle göra det omöjligt för hyresgäster att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Så är det inte alls. Vi vill bara att det skall finnas möjligheter att pröva förhållandena i samband med framställan om att vidta åtgärder för att omvandla hyresrätt till bostadsrätt. Hyresnämnden skall ha möjlighet att pröva om det går sjyst till. Det är vad vi är ute efter. Det är riksdagen som har beslutat om innehållet i hyresförhandlingslagen, Rolf Dahlberg. Man har också i lagen gett hyresgäströrelsen dess nuvarande ställning. Vi behöver faktiskt inte, Rolf Dahlberg, gå utanför vårt lands gränser för att få tillräckligt många och mycket avskräckande exempel på handel och spekulation av olika slag. Det räcker med att ta exempel från Stockholm, Göteborg eller andra storstäder i vårt land.

Herr talman! Det är en intressant debatt som Tore Claeson för. Utgångspunkten för honom är att han vill ha bort svarthandel och prispress på bostadsrätter. Vidare vill han få till stånd priskontroll, hembudsskyldighet och skärpt lagstiftning. Jag trodde att Tore Claeson med den långa erfarenhet som han säger sig ha och som jag också vet att han har var medveten om att denna typ av lagstiftning — det finns historiska exempel på det — i stället ökar risken för både svarthandel och ytterligare pengar under bordet. De åtgärder som han föreslår går därför stick i stäv med de mål som han vill uppnå. Hur många lägenheter, Tore Claeson, får man fram åt de bostadslösa genom detta slags tvång? Jag har sagt det förut och upprepar nu att det inte är med förbud, ytterligare tvång och lagstiftning som man får fram fler lägenheter åt de bostadslösa här i Stockholm. Det får man i stället genom en rad andra åtgärder, vilka bygger på stimulans och frivillighet. Det gäller till att börja med att se till att det kommer fram fler lägenheter. Låt mig hänvisa till centerns förslag om att bygga 5 000 nya smålägenheter. Vi har vidare föreslagit åtgärder för att på frivillig väg ta fram övernattningsbostäder och ändra reavinstskatten så att omsättningen på bostäder blir högre. Jag välkomnar Tore Claeson att ställa upp på de förslagen. Om de genomförs tror jag att vi på ett bättre och effektivare sätt kan lösa problemen än vi kan göra genom en ytterligare skärpt lagstiftning, som bara gör att svarthandeln och därmed besvärligheterna ökar.

Herr talman! Jag kan försäkra Siw Persson att jag vill väl. Den inställningen vägleder självfallet vad jag förespråkar i mina förslag. Agne Hansson säger att vpk-förslagen, om de genomförs, gör det svårare att få loss bostäder. Han frågar hur många lägenheter man får fram genom de tvångsåtgärder som jag föreslår. Jag vågar inte säga bestämt, men i runda tal skulle det kanske gå att få loss 10 000 av de 20 000 lägenheter i Stockholm som inte används för permanent boende. Det vore inte fy skam till att börja med för bostadslösa ungdomar och andra. Frivillighet på detta område tror jaginte ett dugg på. Jag tror inte att några människor frivilligt lämnar ifrån sig lägenheter bara därför att man vädjar till dem och talar om hur många som är bostadslösa. Dess värre måste det vidtas skärpta åtgärder, och en ändrad lagstiftning på detta område måste komma till stånd. Liksom i en tidigare debatt har Agne Hansson på nytt hälsat mig välkommen att ställa mig bakom centerförslaget att bygga hotellägenheter och övernattningslägenheter. Jag har tidigare påmint Agne Hansson om — och gör det igen — att det, om jag minns rätt, var minst tio år sedan vi först förde fram detta förslag både i Stockholms kommun och här i riksdagen. Om rätt skall vara rätt — och det bör det väl vara — får jag i stället hälsa centern och Agne Hansson välkomna att ställa sig bakom ett sådant förnuftigt förslag. Låt mig till sist till Siw Persson säga att en ökad rörlighet utan bestämmelser och regleringar är precis detsamma som en ökad spekulation och sämre möjligheter för människor med små inkomster, dvs. människor som redan ligger illa till, att få bostäder.